Herr talman! Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att följa riksdagens tillkännagivande och låta utreda radio och tv-avgiftens framtida utformning. Jag anser att det är viktigt att finna en varaktig finansieringsmodell som garanterar oberoende och opartiskhet för public service. Radio och tv i allmänhetens tjänst är en viktig byggsten i ett demokratiskt och öppet samhälle. Jag kommer därför att arbeta för att finansieringen av public service förblir stabil och förutsebar och samtidigt sker på ett sätt som upplevs som rättvist och rimligt. Det är glädjande att riksdagens tillkännagivande uttrycker ett starkt stöd för de grundläggande principerna för finansiering av public service-företagens verksamhet. Min utgångspunkt är att tillsätta en utredning om radio och tv-avgiften i god tid före nästa tillståndsperiod och att den ska utformas utifrån riksdagens önskemål om en blocköverskridande och parlamentarisk sammansättning.
Herr talman! Jag vill tacka ministern för svaret även om jag kanske kände att det egentligen inte var så mycket svar på de konkreta frågor som jag ställde. Riksdagen gav ett tillkännagivande i april förra året. Vi ville ha en parlamentarisk utredning som såg över radio och tv-avgiften. Nu har det gått ett år, men vi har inte fått någon signal från regeringen mer än nu i dag om att man fortfarande har ambitionen att göra detta. Jag tycker att det är bra att ambitionen finns kvar, med tanke på att riksdagen har sagt detta. Men en lite högre ambitionsnivå hade kanske varit att man hade tillsatt utredningen och gett den ett uppdrag. Precis som ministern säger här handlar det om att i god tid vara färdig med detta. En utredning kommer att komma fram till någonting. Nästa steg är att det politiska Sverige på något vis diskuterar det och går vidare med det. Det handlar om att hinna få ett färdigt förslag. Många fler partier kanske kan vara överens om hur detta ska utformas. Det här är också viktigt. Teknikutvecklingen har fullständigt sprungit iväg när det gäller digital tv och hela den biten. Det innebär att vi kan se på tv på telefon och läsplattor och allt vad det är. Hur har man tänkt lösa detta utan att människor hamnar i en situation där de gör något olagligt för att de inte betalar en tv-licensavgift i så fall? Sändningstillståndet löper ut 2019. Min fråga till ministern var: Avser ministern att följa riksdagens tillkännagivande? Det tycker jag att jag har fått svar på. Det verkar tydligt att ministern avser att följa det tillkännagivandet. Det tycker jag är bra. Däremot undrar jag: När kommer vi att se den parlamentariska gruppen tillsatt? Det är en enkel och rak fråga. När har ministern och regeringen tänkt att den ska vara klar? Den ska ju vara klar i god tid inför 2020? Man skulle kanske redan vid nästa regeringssammanträde kunna se till att man upprättar någon form av tidsplan för detta. Jag tycker att ett tillkännagivande behöver få någon form av reaktion när det har gått ett år.
Herr talman! Tack, Sten Bergheden, för den fortsatta frågestunden! Radio och tv i allmänhetens tjänst är en stor sak. Det är en grannlaga uppgift för alla ansvariga politiker i vårt land att värna public services oberoende. Det nuvarande tillståndet löper ut den 31 december 2019. I god tid före nästa tillståndsperiod, som ska inledas 2020, ska vi arbeta fram ett nytt sändningstillstånd, ett nytt avtal mellan public service-bolagen och oss i politiken. Att hålla ingångna avtal är för mig - och jag hoppas att det är det för många - en hederssak. Om man inte håller ingångna avtal blir det väldigt svårt att veta vad man ska förhålla sig till. Det är något som har blivit väldigt tydligt för mig under det ett och ett halvt år som jag har varit kultur och demokratiminister och ansvarig för mediepolitiken och för public service i vårt land. Det handlar om det löpande ifrågasättandet och det löpande rotandet i de villkor som gäller för public service-bolagen när det gäller att de ska kunna leva upp till sitt uppdrag. Public service i vårt land har ett väldigt högt förtroende, högst förtroende bland alla våra olika institutioner. Det bygger på en trovärdighet och en grundförutsättning som handlar om att de kan arbeta oberoende och ta publicistiska beslut. Men om dessa chefer som leder public service-bolagen samtidigt blir konstant ifrågasatta och hetsade att på olika sätt vända ut och in på sin verksamhet, hur ska de då kunna bedriva sin verksamhet? Att jag säger detta betyder självklart inte att jag inte kommer att tillgodose riksdagens tillkännagivande. Jag kommer att säkerställa att det sker i god tid. Det har inte ens gått halva perioden. Det sändningstillstånd som den moderatledda regeringen ledde arbetet med började gälla 2014. Vid utgången av 2016 har vi kommit till halvtidsöversynen, som också är ytterligare en instans, och dessutom har vi en granskningsnämnd som hela tiden följer att våra public service-bolag gör vad de ska. Jag tänker heller inte luras in i att stå och här och säga några exakta datum. Sten Bergheden vet lika väl som jag att om vi ska göra detta enligt de processer och rutiner som finns i riksdagen så ska det ställas en förfrågan till gruppledare och så vidare, så det är också en noggrann process när detta kommer att ske. Det kommer dock att ske, och Sten Bergheden och alla andra kan vara fullständigt trygga i att jag både kommer att följa riksdagens beslut och också, med all min kraft, värna public services oberoende och säkerställa att de kan arbeta utifrån det sändningstillstånd som i dag gäller.
Herr talman! Tack, ministern! Svaret är ungefär detsamma som det skriftliga interpellationssvaret, det vill säga att ministern kommer att se till att detta kommer att ske. Däremot vill ministern inte göra några utfästelser angående tidsram, vilket jag tycker är olyckligt med tanke på att det är dels en utredningstid, dels ett ställningstagande och ett arbete för att ta fram ett förslag om en förändring som verkligen behöver vara färdigt i god tid. Innan man kommer dit behöver man ha haft den breda diskussionen. Jag blir lite osäker, så jag måste ställa frågan igen: Kommer tillsättningen att ske under den här mandatperioden? Jag utgår från att den måste ske med tanke på tillkännagivandet. I så fall måste det ske i så god tid att den också kommer att vara färdig under den här mandatperioden. Eller tänker man tillsätta den här utredningen två månader före valet för att sedan släppa frågan när Alliansen tar över efter 2018? Det är frågan. Det måste någonstans finnas en ambition från regeringen att genomföra dessa tillkännagivanden, och framför allt i de frågor där det finns ett behov av och ett så stort och brett stöd för att se över detta. Utredningar kring verksamhet i Sverige skapar alltid oro - visst. Men så länge vi lägger skattepengar på och samhällets invånare betalar in avgifter till en viss form av verksamhet får den verksamheten faktiskt finna sig i att vi hela tiden ifrågasätter och ser över hur vi kan lösa detta finansiellt framåt. Det är självklart att vi använder både skattepengar och landets invånares pengar så effektivt och bra som möjligt, och det får all verksamhet som har någon form av statlig finansiering finna sig i. Jag återkommer till grundfrågorna: Kommer detta att ske inom den här mandatperioden, om vi försöker koka ned det? Kommer det att vara färdigt inom den här mandatperioden?
Herr talman! Jag blir smått fascinerad över att Sten Bergheden, en ledamot som tillhör det parti som i den tidigare regeringen ledde Kulturdepartementet och alltså ledde arbetet med det befintliga sändningstillståndet, är så mån om att ifrågasätta och sätta på spel det som ni då förhandlade er fram till. Om Moderaterna var så måna om att på något sätt förändra finansieringsmodellen för public service eller radio och tv-avgiften, varför gjorde man inte det då eller drev på det ordentligt i det sändningstillstånd som fanns? Mitt ifrågasättande är egentligen större än så: Vad är det mer Moderaterna har ändrat hållning i? Vilka är ni? Vad är det för principer ni ifrågasätter? Jag har levt i tron att Moderaterna som goda liberaler står bakom den samsyn som ändå finns bland de demokratiska partierna i den här riksdagen och månar om public service oberoende, månar om att public service kan arbeta och ta sina publicistiska och redaktionella beslut långt, långt från vår klåfingrighet. Men det kanske är en stilla förhoppning som inte längre gäller. Det gör mig orolig. Jag hade hoppats på att vi utifrån en samsyn och ett värnande om public service skulle kunna dels genomföra arbetet utifrån det tillkännagivande som finns, dels därefter gå in i ett stort och viktigt arbete inför det nya sändningstillståndet. Men det verkar som om Moderaterna har ändrat riktning helt. Alla bollar är plötsligt uppe i luften. Mycket försvann med Reinfeldt och Borg.
Herr talman! Tack, ministern! Jag tror att det är rätt uppenbart att vi också värnar om ett oberoende public service, men det vi diskuterar här i dag är ett tillkännagivande från riksdagen som vill tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över hur det ska se ut långsiktigt. Då tycker man att någon form av anständig nivå ändå måste vara att detta tillkännagivande ska tillgodoses från ministern och från regeringen. De enkla frågor jag ställde här i dag var om detta kommer att ske inom den här mandatperioden och om det kommer att bli färdigt inom den här mandatperioden, vilket jag utgår ifrån med tanke på att det ändå har funnits en majoritet för detta förslag i riksdagen. Regeringen sitter faktiskt på ett mandat från riksdagen, vilket innebär att det som riksdagen beslutar om på något sätt måste levereras från regeringen. Då kan man inte diskutera att det finns andra värden som är så viktiga att man struntar i det riksdagen har beslutat. Nu har vi ett konkret tillkännagivande, och jag utgår från att det ska tillgodoses. Ministern har varit tydlig med att detta kommer att ske. Det tycker jag är bra, och jag utgick från att så skulle ske. Men jag skulle också vilja ha lite tidsperspektiv på detta med tanke på att det ska kunna levereras inom en tid så att vi verkligen hinner ha en bred diskussion och inte hamnar i panikbeslut och annat som det kan innebära framdeles inför en omförhandling 2020. Därför menar jag att det är lite bråttom att komma igång med den här biten. Nej, vi gjorde inte allting färdigt under den tid vi satt i regeringsställning, och det var säkert fler frågor som vi inte hann färdigt med fullt ut. Det betyder inte att vi slutar att försöka driva dessa frågor åt det håll vi vill och hitta nya lösningar på problemen. Tack ändå, ministern, för svaren så långt!
Herr talman! Tack, Sten Bergheden! Vi har ett stort ansvar, vi här i Sveriges riksdag och vi som sitter i regeringen, när det gäller att skapa de bästa förutsättningarna för att public service ska kunna fortsätta verka i demokratins tjänst och vara ett oberoende public service med hög trovärdighet och tillit hos vår befolkning. Jag är glad för tillkännagivandet. Vi behöver utreda radio och tv-avgiften. Precis som Sten Bergheden inledde med har det skett ett stort teknikskifte, och det ska inte kunna ifrågasättas. Medborgarna och skattebetalarna ska känna sig trygga i att den tv-avgift man betalar in faktiskt går till det den ska och att man känner sig delaktig i hela processen kring public service. Det är viktigt. Jag kommer att se till att vi lever upp till tillkännagivandet. Det är en självklar hederssak. Jag respekterar riksdagens beslut. Jag kommer också alltid att värna public services oberoende. Jag tror att det är viktigt att vi har en samsyn kring hur det oberoendet byggs upp så att public service kan fortsätta att verka utifrån sin viktiga gärning.